Herr talman! När det gäller frågan om kabel-TV har jag en känsla av att riksdagens ledamöter står på stationen och litet lamt försöker kliva på tåget — eller rättare sagt satelliterna — som redan har gått. Jag har full förståelse för den komplicerade fråga det är när det gäller yttrandefrihetsaspekter. Samtidigt tycker jag att vi här är mer än lovligt aningslösa och faktiskt direkt okunniga om vad det här innebär för t.ex. våra barn. Jag har kanske något annorlunda utgångspunkter än vad Anders Björck och Jan-Erik Wikström haft i den här debatten. Jag bor i ett område med kabel-TV. Som ordförande i barnmiljörådet har jag också under det senaste året fått ta del av en allt stridare ström av rapporter om vad som håller på att hända med våra barns lek. Antalet olyckor i skolorna ökar, beroende på våld mellan barnen. Våldsamma lekar på dagis, som är kopierade från de kommersiella hjältarnas agerande, har också ändrat de små barnens beteende. När det gäller dagisbarnen så är det allra tydligast att kabel-TV har en alldeles speciell roll. Där marknadsförs de nya våldsleksakerna i reklam, men också i form av tecknade filmer, som i sitt råa och våldsamma utförande knappast är lämpade för barn. Att barnen tar intryck är självklart. Och detta besannades med all önskvärd tydlighet när vi hade överläggningar med leksaksbranschen nyligen. Branschen säger själv att det är den nya marknadsföringen, främst i kabel-TV, som gör att de får snurr på sin försäljning. Lagen måste skärpas när det gäller vidaresändningar. Det våld som förekommer i dessa s.k. barnprogram borde inte vara barntillåtet. Det är först när någon kanal väldigt ofta sänder porr och våld som man kan göra en prövning i fråga om indragning av tillstånd. Varför skall det behöva sändas så ofantligt mycket innan man eventuellt kan göra något? En lördagseftermiddag i vintras slog jag mig ner i soffan och satte på TV:n. Vad får jag då se på bästa sändningstid för barn? Jo, en svensktextad porrfilm med kraftiga våldsinslag. Varför kan man inte meddela ett tillfälligt vidaresändningsstopp? Ingen kanal som sänder vill drabbas av det, och därmed kan hotet om ett sådant stopp innebära en självsanering. Än så länge kan vi ändå komma åt det här, då vidaresändningarna går via kabel. Samhällets egen kontroll på detta område är närmast löjeväckande. Den myndighet som skall övervaka det hela är kabelnämnden, och den har inte fått någon TV förrän helt nyligen. Det är häpnadsväckande. Inte mindre häpnadsväckande blir det när man konstaterar att justitiekanslern — som skall se på just indragning på grund av återkommande övertramp när det gäller våld och porr — fortfarande inte lär ha kabel-TV. Och hur skall då kontrollen kunna gå till? Programmen finns nämligen inte inspelade. Ingen har ansvar för att banda de sändningar som görs. Hur skall man kunna kontrollera verksamheten, om man inte ens tittar på programmen? Vill man göra sig lustig över myndigheter så har man sin chans här. Jag frågar: Är vi teknikens och satelliternas fångar, eller är det vi människor som styr tekniken och skickar upp satelliterna? Skall vi i vår stolthet över en obegränsad frihet i eter och kablar böja våra huvuden och passivt se på vad som händer med våra barn och vår kultur? Herr talman! I januari är det som tur är motionstid igen.
Herr talman! Margareta Persson säger att riksdagen i stor utsträckning ligger efter när det gäller utvecklingen på detta område. Jag kan delvis hålla med om det, men Margareta Persson är nog själv ganska långt efter i utvecklingen, om hon tror att vi med hjälp av lagen om kabel-TV skall kunna klara det här på lång sikt. Den dag — och den är inte avlägsen — då man inte behöver gå via kommunikationssatelliter utan kan gå ut direkt med sändningar, för mottagning i varje hushåll, har vi verkligen hela problemet över oss. Då inträffar precis det som Margareta Persson målar upp och som jagilånga stycken kan instämma i och finner oroande. Jag vill då bara erinra om att jag i går kväll ställde frågan: Varför får vi i detta sammanhang inte ett förslag beträffande förhandsgranskning av videofilm? Det råder ju inget tvivel om att videofilm kan vara utomordentligt förråande och påverka barns uppfattning i många frågor. Jag upprepar: Varför får vi inget sådant förslag från regeringen?

Under lång tid har trafikutskottet och riksdagen väntat på en proposition från regeringen om svensk sjöfarts framtid. Sverige var en gång en av de stora sjöfartsnationerna i världen. Vi hade en varvsnäring som hade rykte om sig att vara av bästa tänkbara kvalitet. Vi hade rederier med fartyg som ständigt seglade på de sju världshaven. Vi hade ett marinteknologiskt kunnande som stod få efter. Med några få undantag är våra storvarv i dag ett minne blott. Först förstatligades varven, som om detta skulle vara en räddning. Sedan tillsköts ytterligare kapital. Och till slut lades varven ned, ett efter ett. Av våra stora rederier med klassiska och legendariska namn, som Broströms och Saléns, finns i dag inte mycket kvar. Både varven och rederierna har stött på en allt hårdare utländsk konkurrens. Där vi tidigare var tekniskt överlägsna har andra kommit i kapp oss. Vi kunde tidigare visa att andra visserligen var oerhört mycket billigare men att vi hade den ojämförligt högsta kvaliteten. Detta är inte längre någon självklarhet. Andra har lika hög kvalitet som vi — eller näst intill — och med deras löner och med deras priser kan vi aldrig någonsin konkurrera. Utvecklingen har gått snabbt. På många sätt har den gått ifrån oss. På en tioårsperiod har vi förlorat mycket av det som generationer tidigare hade byggt upp. Svensk handelsflotta hade en kraftig tonnagetillväxt fram till mitten av 1970-talet. När tonnaget var som störst uppgick det till 13 miljoner dödviktston. I dag är vi nere i knappt i 2 miljoner. Den gången, 1975, var vi världens 11:e eller 12:e största sjöfartsnation, räknat efter innehav av tonnage under egen flagg. I dag ligger vi på 42:a plats. Den gången hade vi 2,5 å 3 20 av världshandelsflottan. I dag har vi 0,3 96. Samtidigt härmed har engagemanget i utlandsflaggat tonnage ökat. Det beräknas i dag uppgå till 5 miljoner dödviktston. Det är med andra ord mer än dubbelt så stort som handelsflottan under svensk flagg. Till detta skall läggas de inhyrda fartyg under utländsk flagg som svenska rederier disponerar. Storleken på denna flotta varierar ständigt, och den beräknas för tillfället uppgå till ca 4 miljoner ton. Det gör att svenska rederier disponerar ca 500 fartyg. De är delvis svenskkontrollerade och har ett Att återigen bygga upp en svensk varvsindustri är sannolikt en hopplös uppgift. Men det finns fortfarande en chans att rädda den svenska handelsflottan. Då brådskar det med åtgärder, och vi löser inga problem genom att återigen tillsätta nya utredningar. Situationen är utomordentligt allvarlig, eftersom vi behöver en svensk handelsflotta för framtida utveckling och för beredskap i orostider. Vi har fortfarande ett stort marinteknologiskt kunnande i Sverige, men vi har det sannolikt bara så länge vi har kvar en svensk handelsflotta värd namnet. Det var för att rädda denna flotta och för att rädda detta kunnande som trafikutskottet vidtog den ovanliga åtgärden att, som det heter, ta ett eget initiativ. Bakom detta stod samtliga partier, även om det knappast kan vara en hemlighet att det hos socialdemokraterna närmast var en omvändelse under galgen. Den händelseutveckling som vi fick studera i trafikutskottet visade att de socialdemokratiska ledamöterna i många fall var mer angelägna att rädda regeringens och framför allt kommunikationsministerns anseende än svensk sjöfarts framtid. Detta är utomordentligt beklagligt. Kanske är då också trafikutskottets betänkande en liten seger för socialdemokraterna, men det är samtidigt en stor förlust för svensk sjöfart. Under lång tid har vi väntat på förslag från regeringen som skulle möjliggöra en räddning för det som i dag återstår av den svenska handelsflottan. Att en proposition skulle komma under hösten hade alla hoppats på. I stället påannonserade kommunikationsministern en ny utredning. Men en sådan skulle inte göra situationen för svensk handelssjöfart bättre. Till betänkandet har fogats en reservation från moderaterna, folkpartiet och centern. I reservationen krävs för det första att skatten för sjöman på svenska handelsfartyg i fjärrfart slopas. För det andra krävs ett underlättande av investeringar dels genom att nuvarande regler för investeringsfonder ändras så att dessa kan användas även för begagnade fartyg, dels genom att det införs en generösare praxis för att utnyttja investeringsfonder för fartygsinvesteringar. För det tredje kräver vi en proposition med förslag till nödvändiga lagändringar senast den 1 februari 1988. För det fjärde säger vi att regeringen i denna proposition också bör förelägga riksdagen förslag om att på svenskflaggade handelsfartyg i fjärrfart skall tillämpas den modell för de ombordanställdas sociala skydd som internationaliseringsavtalet ger. Men vi konstaterar också för det femte att detta inte kommer att vara tillräckligt. Vi menar därför att regeringen inom ramen för ett sjöfartspolitiskt program bör överväga även andra möjligheter, t.ex. att i Sverige inrätta ett särskilt register där svenskägda fartyg kan operera på internationella kostnadsvillkor. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som fogats till betänkandet.

Herr talman! Den svenska sjöfarten är en bransch i kris. Till skillnad från 17 december 1987 de andra trafikslagen har den under senare år varken expanderat eller blivit. = Qoameooar oa År 1975 låg Sverige på 12:e plats i världen som sjöfartsnation. Det sammanlagda tonnaget uppgick då till 13,5 miljoner dödviktston, och antalet fartyg var hela 650. 24 000 svenska sjömän hade anställning på dessa fartyg. Den svenska andelen av världshandelsflottan uppgick till ca 2 96. Sådan var verkligheten så sent som 1975. Tolv år senare har bilden totalt förändrats. Antalet sysselsatta har nästan halverats och är nu ca 13 000 personer. Det svenska tonnaget utgör bara en femtedel av den tidigare nivån eller ca 2,5 miljoner dödviktston. Den svenska andelen av världshandelstonnaget har krympt till 0,5 96. Den här dramatiska tonnageminskningen har orsakats främst av att många stora tankrar har försvunnit från den svenska handelsflottan. Företrädare för såväl rederierna som sjöfartsnäringens fackliga representanter har länge efterlyst nya och djärva grepp, om sjöfarten alls skall överleva under svensk flagg. Från folkpartiets sida är vi beredda att stödja de förslag som framkommit för att förbättra den svenska sjöfartens möjligheter att överleva i internationell konkurrens. Vi har nu tillsammans med övriga partier i trafikutskottet begärt att regeringen lägger fram ett förslag till ny sjöfartspolitik så snart som möjligt. En sådan politik bör, enligt vår uppfattning, omfatta åtgärder för att sänka handelsflottans kostnadsnivå genom att slopa skatten på sjömäns inkomster för arbete ombord på fartyg i fjärrfart. Om skatten slopas får arbetsgivaren motsvarande lägre kostnader, medan de ombordanställda får samma nettolöner som tidigare. Detta förfarande är det normala för bortåt hälften av all sjöfart i världen. Av samma skäl bör de sociala avgifterna på de ombordanställdas löner sänkas kraftigt, enligt vår uppfattning. Det har t.ex. visat sig att sjömän under tjänstgöring till sjöss har betydligt färre antal sjukdagar än anställda inom andra branscher. De orsakar alltså även av den anledningen betydligt lägre kostnader än andra. De ombordanställdas sociala trygghet skall naturligtvis inte äventyras. Fackföreningar och arbetsgivare är på detta område helt överens om att lösa detta problem med försäkringar i stället och att föreslå att en tilltänkt lön används för beräkning av ATP-poäng. Den enda utgift som staten fortfarande skulle ha för de ombordanställda med denna modell är folkpensionsavgiften. Den kommer man inte ifrån. Vidare bör nuvarande regler för investeringsfondsutnyttjande ändras så att dessa fonder kan utnyttjas för investeringar i fartyg. En sådan liberalisering skulle öka förutsättningarna för att nytt kapital och nya ägare skulle strömma till rederinäringen. I många andra länder är det de viktigaste exportbranscherna som i många fall även har stora intressen i sjöfarten. Den utvecklingen borde även vi följa. Dessutom bör det undersökas om Sverige kan inrätta ett internationellt fartygsregister för att möjliggöra för redarna att operera vissa svenskägda fartyg på internationella kostnadsvillkor. Dessa mål finns angivna i den reservation som är gemensam för folkpartiet, moderata samlingspartiet och 81 centern. Svensk sjöfartspolitik bör inte enbart syfta till att skapa förutsättningar för betydelse är det också att vi i händelse av ofred har en handelsflotta som kan säkra vårt oberoende med omvärlden och praktiskt bidra till den svenska folkförsörjningen. Sveriges geografiska läge är känsligt redan under fredsförhållanden, det har vi många bevis på, inte minst från den debatt som under senare tid har förts på detta område, och blir än mer utsatt i ett beredskapsoch avspärrningsskede. Risken att vi blir isolerade vid en avspärrning är påtaglig. Herr talman! Svensk sjöfartspolitik, eller rättare sagt den totala avsaknaden av sjöfartspolitik, har med åren vuxit till en skandal. Medan andra sjöfartsnationer, stora som små, nära och fjärran, genom sina regeringar tagit sig an problemen och löst dem har den svenska regeringen visat en total handlingsförlamning. Tiden är nu mogen för handling. Genom det av trafikutskottet vidtagna utskottsinitiativet tvingas nu regeringen att lägga fram förslag för att lösa problemen för den viktiga sjöfartsnäringen. De i reservationen föreslagna riktlinjerna för en framtida sjöfartspolitik är en god grund att bygga vidare på. Herr talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Den 9 november i år hade jag en interpellationsdebatt med kommunikationsministern angående behovet av åtgärder för att rädda svensk sjöfart. Elving Andersson, centern, och Hugo Bergdahl, folkpartiet, deltog också. Kommunikationsministern svarade att en ny utredning skulle tillsättas för att se över sjöfartens ekonomiska villkor. Vi var många som blev arga, oroade och bestörta över detta besked. Nog hade sjöfartens villkor utretts tillräckligt. Nog hade de negativa effekterna av Sveriges obefintliga sjöfartspolitik visat sig tillräckligt tydligt. Det var positiva åtgärder vi behövde, inte fler utredningar. Efter många turer i trafikutskottet har vi nu ett betänkande där majoriteten, bestående av socialdemokraterna och vpk, kräver att regeringen senast den 10 mars 1988 förelägger riksdagen en sjöfartspolitisk proposition vars innehåll delvis preciseras. Reservationen skiljer sig från majoritetens uppfattning på två sätt. Dels är vi reservanter positiva till en sänkning av de sociala avgifterna, dels vill vi ha fram vissa konkreta förslag senast den 1 februari 1988. Förutom vpk var centern det enda parti som i januari 1987 väckte en relativt heltäckande sjöfartspolitisk kommittémotion. Vi har dock förklarat oss villiga att tills vidare lägga dessa motionsförslag åt sidan, först i ett försök att få hela trafikutskottet enigt, sedan för att få en gemensam borgerlig reservation. Av detta skäl, och eftersom både Per Stenmarck och Hugo Bergdahl tagit upp det konkreta förslaget i reservationen, samt på grund av att majoriteten nu ändå beställer en proposition, tycker jag inte att det känns meningsfullt att i dag gå in på ett djupare resonemang kring hur åtgärderna exakt skall se ut. Jag vill rikta resten av mitt anförande direkt till regeringen. Majoriteten skriver att den vill ha regeringsförslaget senast den 10 mars. Det finns ingenting som hindrar regeringen från att komma med en sjöfartspolitisk proposition före detta datum. Det är fullt möjligt om bara viljan finns. Även regeringen måste väl inse att det är bråttom? 1961 hade Sverige 2,9 20 av världshandelsflottan. Vid årsskiftet 1987-1988 var Sverige nere i 0,6 90. 1975 låg Sverige på 11:e plats bland världens sjöfartsnationer, 1985 på 26:e plats och 1986 på 32:a plats. Sedan socialdemokraterna trädde till i regeringsställning 1982 har den svenska flottans lastkapacitet halverats. Bara under våren i år, då vi väntade på den utlovade sjöfartspropositionen, såldes elva fartyg ut, bl.a. hela återstoden av de svenska kylfartygen. Mest bråttom är det dock när det gäller att rädda återstoden av vår kustsjöfartsflotta kvar under svensk flagg. Den består i dag av ca 200 tank-, bulkoch rorofartyg. Sverige har 270 mil kuster. För våra transporter, inte minst vintertid, och för vår beredskap och vår miljö är en svenskflaggad kustsjöfart absolut nödvändig. Utan den kår av kunniga sjömän som kan våra svenska skärgårdar och inomskärsleder kan vi hälsa hem om det blir allvarstider. Men hur har denna kår bemötts? I vår svenska inrikes sjötrafik — dvs. mellan svenska hamnar — konkurrerar svenska fartyg med bl.a. engelska, nederländska, danska och norska fartyg, vilka genom avtal tillförsäkrats rätten till svensk inrikesfart. För transporter till och från Sverige finns inga restriktioner vad beträffar fartygens nationalitet, utan transportbeställaren kan själv välja vilket fartyg som skall utföra sjötransporten. Transporterna av det svenska spannmålsöverskottet sker i nuläget i stor utsträckning med utländska fartyg. Får inte kustsjöfarten hjälp nu, slår skepparna vantarna i däck och flaggar ut till Norge. Tillkomsten av det norska öppna registret utgör nämligen ett stort hot för oss. Närsjöfarten har inte velat — och knappast kunnat — flagga ut till Libanon, Panama etc. Men att gå med norsk flagg känns inte som någon skam för en svensk redare. Norge är en oerhört god sjöfartsnation, inte många sjömil från bohusländska kusten. Och har vi väl en gång förlorat fartygen till norsk flagg, kan vi inte disponera dem vid avspärrning och/eller krig. Detta blir katastrof. Vi talar i dag mycket om vikten av en god miljö och transportsektorns ansvar däri. En aspekt av stor betydelse är sjöfartens miljövänlighet. Med svenska fartyg och svensk yrkesskicklig bemanning är risken liten för oljeutsläpp. Avgaserna från fartygens skorstenar är en ynka del av de samlade luftföroreningarna. Utsläppen sker inte i ansiktshöjd längs vägar och gator. Därtill kommer t.ex. att en bogserbåt med timmersläp ersätter 600 långtradare eller att ett medelstort containerfartyg också ersätter runt 600 långtradare. Jag skulle vilja tillägga en sak som inte diskuterats så mycket men som jag själv funderat en hel del på. Vi diskuterar i dag hur vi skall hantera transport av farligt gods. Det vore värdefullt om vi i Sverige i större utsträckning förde den över på sjön. För att hjälpa just närsjöfarten behövs inte utredningar om någon form av särskilda register. Vad den behöver är åtgärder på skatteoch socialavgiftsområdet och lösningar på vissa kapitalproblem. Jag vill betona: detta kan regeringen lägga fram förslag om inom en månad. Jag vädjar till regeringen att för Sveriges och allas vår del snabbt hjälpa vår närsjöfart. Sedan vill jag också vädja till regeringen att den, när den lägger fram de mer långsiktiga sjöfartsförslagen, som reservationen berör, för hela handelsflottan, då tar till så att åtgärderna verkligen ger resultat. Om man skall rädda en drunknande är det ju inte så stor mening med att lyfta honom halvvägs från botten upp mot ytan. Det ger honom inte mer luft, han går till botten ändå. Med andra ord: vår sjöfart är inte betjänt av halvdana hjälpförsök. Vår svenska handelsflotta behöver stabila spelregler, som ger den en rimlig chans att konkurrera med andra länders sjöfart. Sedan kommer svenska redares och svenska sjömäns envishet, kunnighet och framåtanda att göra resten. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i TU:s betänkande 1987/88:8.

Herr talman! Som framgått av tidigare anföranden är detta ärende föranlett av ett antal motioner som väcktes under den allmänna motionstiden i januari i år, men vilkas behandling undan för undan framflyttats i avvaktan på en aviserad proposition om sjöfart. När det sedan stod klart att en eventuell proposition skjutits upp obestämd tid fanns inte längre något motiv för att låta motionerna i fråga ligga. I samtliga dessa motioner krävs åtgärder för att främja svensk sjöfart, om än på olika sätt och med skilda motiveringar. Dessutom kan det konstateras att den svenska handelsflottan under det år som gått minskat ytterligare och att minskningen med all sannolikhet kommer att fortsätta, rent av i accelererad takt, om inga åtgärder snabbt sätts in från statsmakternas sida. Kanske detta trafikutskottets betänkande ändå kan inge litet hopp för sjöfartsnäringen om att någonting är på gång och att det beslut som vi fattar i dag skall ha psykologisk effekt till dess en proposition verkligen kommer. Utvecklingen är alltså oroväckande vad gäller möjligheterna att behålla en svensk handelsflotta. Det är ett faktum att vi i Sverige för vår utrikeshandel är nästan helt beroende av sjötransporter i någon form. 82 76 av exportoch importgods 1986 transporterades genom sjöfartsnäringens försorg. Även inrikestransporter utförs i stor utsträckning med fartyg. Jag tänker främst på oljeprodukter från våra raffinaderier på västkusten och ut till hamnarna längs hela vår kust, varifrån sedan distribution relativt korta landtransportsträckor kan ske till kunderna. Det finns en rad andra godstransporter där sjöfarten är det bästa, kanske rent av det enda alternativet. Låt mig säga att sjöfarten torde vara det mest miljövänliga sättet att transportera varor och produkter. Vad gäller utrikes gods kan vidare konstateras att det exempelvis från Norrland går betydande godsmängder på fartyg på vattenvägar, som inte slits, längs kusten vidare ut i världen. Det är med andra ord ett betydande transportarbete, som annars skulle belasta andra transportmedel. En stor del av dessa sjötransporter utförs med utländska fartyg, som ofta är moderna, maskinstarka, större och byggda för snabb lasthantering. Det kan tyckas att det är bra, men i ett vidare perspektiv inger det oro om utvecklingen fortsätter, så att vi för vår handel och för en så betydande del av transportsektorn blir helt beroende av andra nationer och står utan fartyg hemmahörande i eget land. Vi har nått den punkt, herr talman, där vi måste sätta stopp och där ingen ytterligare minskning får ske i den handelsflotta som är engagerad i transporter för svenskt varuutbyte. Hur kan vi trygga landets transportförsörjning i en krissituation, om vi inte har tillgång till en handelsflotta? Då torde vi inte ha tillgång till sovjetiskt, östtyskt, västtyskt, cypriotiskt, singaporianskt flaggade eller Gibraltarflaggade fartyg. Beträffande utländskt engagemang skulle man kunna säga att ingen än har kommit på tanken att exempelvis järnvägstransporterna i vårt land skall överflyttas på utländska intressen även om en ohämmad kostnadsjakt kortsiktigt skulle göra detta tilltalande. Vi behöver svenskt kunnande, självständighet och ett inflytande på de viktiga delar av näringslivet som transportsektorn utgör, oavsett transportgren. Sysselsättningsmässigt är sjöfartssektorn och en svensk handelsflotta betydelsefulla både regionalt och i övrigt. I vissa regioner av vårt land är de mycket betydelsefulla för sysselsättningen. Det är många arbetsplatser inom sjöfarten som har försvunnit under en rad år, och det är hög tid att ändra på den utvecklingen. Detta ligger också bakom de slutsatser som utskottet har kommit till i betänkandet. Det finns även en direkt anknytning mellan tillgången på arbetsplatser i fartyg och antalet arbetsplatser inom serviceområdet för de s.k. landanställda. Praktiskt taget alla nationer med engagemang inom sjöfartsnäringen slår på olika sätt vakt om sina resp. handelsflottor. Det har gällt direkta bidrag för byggande, låga räntor, åtgärder på skatteområdet som i vissa fall ger markanta fördelar samt även bemanning, arbetstider, sociala förmåner och möjligheten att utnyttja billig arbetskraft från s.k. lågkostnadsländer. Här kommer de s.k. öppna registren in. Östeuropeiska fartyg har sina speciella favörer i konkurrensen och har också framstått som verkliga lågkostnadsalternativ. Naturligtvis finns det bland allt detta exempel och modeller som vi skulle kunna överväga, men det finns också sådant som vi har svårare att acceptera med vårt tänkesätt. Det finns en rad olika organisationer — det gäller löntagare, arbetsgivare och även politiska organisationer i vårt land — som har ägnat intresse åt och kommit med förslag om den svenska handelsflottan, så att den skall kunna leva vidare. Vi har alla i utskottet fått klart för oss att engagemanget är brett. Det finns också ett intresse hos en bred allmänhet i vårt land. Utskottsmajoriteten preciserar inga förslag, men vi ger några exempel på vilka åtgärder som kan vidtas. Det gäller bl.a. skattefrihet för inkomst ombord på fartyg. Vi är medvetna om att detta inte är tillräckligt. Vi nämner användning av investeringsfonder för investering i fartyg, och, herr talman, vi begränsar oss inte till begagnade fartyg, som man gör i den borgerliga reservationen. Vi är inte lika tilltalade som reservanterna av att genom slopande av sociala avgifter förändra besättningarnas eller den enskilde sjömannens sociala skyddsnät. Vi säger att sådana former av stöd bör prövas som ger positiv effekt för näringen och att också åtgärder med stöd via budgeten kan prövas. I övrigt lämnar vi frågan om initiativ och åtgärder öppen, inför det kommande förslaget till riksdagen. Slutklämmen i det förslag som vi vill att riksdagen ställer sig bakom är att det är nödvändigt att regeringen arbetar och skyndsamt kommer med ett förslag, så att det kan vidtas långsiktiga åtgärder som gör det möjligt att bibehålla en svenskflaggad handelsflotta av rimlig omfattning. Det är detta vi begär att få i det regeringsförslag som vi vill ha på riksdagens bord senast den 10 mars 1988. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Låt mig sedan kort kommentera ett tidigare inlägg här i dag. Per Stenmarck säger att det är en stor förlust för svensk sjöfart att det här betänkandet ligger på bordet i dag. Jag har svårt att förstå bakgrunden till det uttalandet. I så väsentliga delar skiljer sig inte majoriteten och reservanterna. Ni begär att få ett förslag senast den 31 januari. Vi säger den 10 mars. Det är alltså 39 dagar som det ena förslaget skiljer sig från det andra, och detta kan inte vara något som sjöfarten står och faller med. Jag anser att det är helt orimligt att begära att det skall ligga en proposition på riksdagens bord den 31 januari. Vi har nu den 17 december. Sedan kommer juloch nyårshelger, och personal och andra i departementet och på andra ställen kommer väl inte att arbeta natt och dag under de helgerna. Att då begära att en proposition skall vara färdig och att ett regeringsbeslut fattas någon gång i mitten av januari — så lång tid tar sedan handläggningen, för att propositionen skall kunna föreligga den 31 januari — är helt orimligt. Per Stenmarck nämnde också detta med öppna register. Vi är ytterst tveksamma till det från socialdemokratiskt håll. Vi har inte så stor del av vår handelsflotta kvar som seglar ute på de stora oceanerna. Vad vi först och främst vill slå vakt om — vilket vi tror att vi har möjlighet att göra genom den relativt snabba insats som det innebär att få fram ett förslag till den 10 mars — är den flotta som är direkt sysselsatt med vår handel, där Sverige på något sätt är inblandad med gods, varor eller produkter. Det gäller trafik på Nordsjön, Medelhavet och Nordatlanten. I övrigt tror jag att vi har svårt att hävda oss i det längre perspektivet. Ett öppet register — som innebär att man kanske bemannar med filippiner, Hongkong-kineser eller besättningar från Taiwan eller folkrepubliken Kina, har en enda befälhavare eller någon annan ansvarig i maskinavdelningen med svensk härstamning och sedan en svensk flagga i aktern — det är inte så mycket till svensk sjöfart. Jag tycker det vore synd om vi skulle ödsla krafterna på att få fram något sådant snabbt, när det är närsjöfarten som vi först och främst behöver slå vakt om. Det handlar om det som vi i enlighet med skatteverkets bestämmelser kallar fartyg i fjärrfart.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

Fru talman! Jag instämmer till 90 96 i det Birger Rosqvist har sagt. Varför har jag då begärt replik? Jo, jag vill än en gång understryka att det enligt centerns uppfattning är viktigast att rädda den svenska närsjöfarten. Jag vill då också gärna understryka det som Birger Rosqvist sade: En proposition — oavsett om den kommer fram den 1 februari eller, som majoriteten säger, den 10 mars — får inte haka upp sig på ett internationellt eller öppet register. Det är ju dessa andra åtgärder, som Per Stenmarck, Hugo Bergdahl och även Birger Rosqvist och jag har varit inne på, som är så oerhört viktiga för närsjöfarten. Det är därför som vi har konstruerat reservationen som vi har gjort. Vi har inte tidsbestämt det som gäller det öppna eller internationella registret. På en punkt anser jag att Birger Rosqvist har fel. Vi har inte föreslagit att investeringsfonderna skall användas bara för begagnade fartyg. Det står faktiskt: ”dels genom en generösare praxis än för närvarande i fråga om möjligheterna att utnyttja investeringsfonderna för fartygsinvesteringar”. Den formuleringen har vi lärt oss skulle vara adekvat i det här sammanhanget, när vi vill ha investeringsfonderna till både nya och begagnade fartyg. I det sammanhanget kan det vara intressant att nämna att trafikutskottet har tagit del av en skrivelse — visserligen från en enskild person, men han verkar vara mycket insatt i detta med sjöfart. Han säger: ”Vi har nu alltså kommit till ett läge då det bör vara rätt ögonblick att investera i sjöfart. — — — Rätt ”timing” har i sjöfart alltid varit utomordentligt betydelsefullt. Fel timing” har ofta inneburit katastrofer.” Detta kan vi nog allihop hålla med om. De sociala avgifterna får vi väl fortsätta att diskutera. Jag vill bara betona att vi från centern inte menar att sjöfolket skall stå utan trygghet. Jag vill citera från en enda paragraf i ett avtal som slöts den 15 januari 1987 mellan Gorthons Rederi AB och Svenska sjöfolksförbundet: ”Den anställde tillförsäkras samma ekonomiska skydd med avseende på sjukdom, pension och övriga försäkringar inklusive trygghetsförmåner som vid varje tidpunkt gäller för motsvarande befattningar i företagets svenskflaggade fartyg.” — Detta är väl en del av det som kallas internationaliseringsavtal.

Fru talman! Birger Rosqvist raljerade över att jag säger att det här är en stor förlust för svensk sjöfart. Det står jag fast vid. Skillnaden är inte den att vi tycker att en proposition skall läggas fram den 1 februari och ni den 10 mars — den skillnaden är trots allt kanske inte så stor. Men vi har väntat utomordentligt länge — inte bara vi här, utan hela den svenska sjöfartsnäringen. Den proposition som vi inte heller här i dag kan behandla skulle vi rimligtvis ha behandlat för länge sedan. Men man har sovit utomordentligt gott på kommunikationsdepartementet. Det är förmodligen inte heller för Birger Rosqvist någon större hemlighet att det redan har gjorts ett ganska omfattande arbete på departementet, vilket gör att det troligtvis inte är fråga om en särskilt stor uppoffring att lägga fram en proposition till den 1 februari nästa år. Birger Rosqvist säger ju själv inledningsvis att behandlingen undan för undan har framflyttats. Ja, just det. Och det är precis därför som vi tycker att man skall påskynda detta arbete. Birger Rosqvist får det att låta som om skillnaden är väldigt liten mellan majoriteten och de borgerliga beträffande den här frågan. Vid en ytlig betraktelse kan man naturligtvis få intrycket att det förhåller sig på det viset. Men som jag ser det finns det en utomordentligt klar skillnad när det gäller viljeinriktningen mellan majoritetens skrivning och skrivningen i den gemensamma borgerliga reservationen. Ni säger hela tiden att ni förutsätter att regeringen kommer att göra någonting. Regeringen har, påstår ni, sagt sig vara beredd att föreslå skattefrihet. Ni säger vidare att regeringen skall snabbutreda de ekonomiska villkoren. Det är ju precis detta man har sysslat med hela tiden: att utreda fram och tillbaka utan att någonsin komma med något förslag. Detta räcker inte, säger vi från borgerligt håll. Det är just därför som vi har föreslagit de konkreta åtgärder som tre borgerliga representanter tidigare har fört fram här i debatten. Detta är skillnaden mellan oss och er. Jag vill avsluta med att ställa en fråga till Birger Rosqvist: På vilket sätt är majoritetens skrivning bättre för svensk handelssjöfart än skrivningen i den reservation som tre borgerliga partier har avgett?

Fru talman! Birger Rosqvists inlägg var i många stycken balanserat och analyserande, vilket jag tycker var välgörande. Jag kan som sagt instämma i mycket av det han förde fram. Men Birger Rosqvist kunde ändå inte låta bli att reagera surt över att vi i vår reservation har presenterat vissa klara målsättningar när det gäller att förändra svensk sjöfartspolitik. Han antydde att en nedsättning av de sociala avgifterna skulle äventyra de anställdas sociala trygghet.

Från folkpartiets sida är vi därför inte det minsta oroliga för att de anställdas trygghet på något sätt skulle äventyras. Sedan till frågan om tidpunkten för framläggandet av en proposition, Birger Rosqvist. Vi har tyvärr sorgliga erfarenheter av regeringens agerande på detta område under de senaste åren. Man har gång på gång utlovat att en proposition skall läggas fram. Men vid varje tillfälle har det kommit hinder i vägen, varför det inte har framlagts någon proposition. Det är helt nödvändigt för den politiska oppositionen att ställa mycket bestämda krav på att det nu verkligen händer någonting när det gäller sjöfartspolitiken. Vi kan inte låta regeringen förhala den här frågan och låta lösningarna vänta på sig. Det är helt nödvändigt att någonting händer, och att det händer så snart som möjligt. Det finns ett brett underlag att arbeta efter när det gäller att ta fram en proposition, precis som Per Stenmarck redan tidigare har nämnt. Det brådskar!

Fru talman! Alla här talar ju varmt om sjöfarten. Det råder faktiskt ingen skillnad mellan majoritet och minoritet i det hänseendet, det är bara det att vi vill gå fram olika vägar. Per Stenmarck riktade skarp kritik mot att förslag inte har kommit tidigare. Jag vill bara erinra Stenmarck om att vi under fyra års tid hade något som hette rederistöd. Jag tror att samtliga partier stod bakom detta till en början. Sedan hoppade moderaterna av, och därefter även folkpartiet. De senaste åren har ni yrkat avslag när det gäller frågor om rederistödet. Detta stöd var värdefullt för sjöfartsnäringen — speciellt för den sjöfart som är knuten till våra närfarvatten, den hade nytta av det. Jag tror att stödet hjälpte den att rida ut de stormar och klara de problem som har funnits under första åren av 80-talet. Men, som sagt, då hängde ni inte med — av principiella skäl, som det hette. När det gäller investeringsfonderna är det som skiljer kanske att ni gått in för en mera preciserad skrivning och talat om vad som skall ingå. Vi har lämnat det mera öppet. Eftersom ni har preciserat er, har ni varit tvungna att även ta med begagnade fartyg. Vi säger kort och gott att investeringsfonderna skall kunna användas för investeringar i fartyg. Vi behöver därför inte tala om vilka fartygsslag som skall ingå eller vilka villkor som skall gälla. Det kan vi ta ställning till när förslaget kommer på riksdagens bord. Vi har alltså här lämnat det ganska öppet för propositionsförfattarna. När det gäller de sociala avgifterna, Hugo Bergdahl, vill jag säga att jag redan i mitt huvudanförande klargjorde att vi inte är tilltalade av att man genom slopande av dessa avgifter vill förändra besättningarnas och den enskilde sjömannens sociala skyddsnät. Vi framhåller också att vi vill ha sådana former av stöd till sjöfarten som ger näringen motsvarande positiva effekter. Så vi är inte sämre än ni på det området. Per Stenmarck kritiserade vårt yttrande kraftigt i sitt första inlägg. Jag tycker att det verkar som om Stenmarck sedan har retirerat, eftersom han nu frågar varför reservanternas förslag till yttrande är sämre än vårt.

Fru talman! Socialdemokraterna och regeringen har ju inte precis kommit med en lång rad av initiativ här i riksdagen under de senaste åren när det gäller den svenska sjöfarten. Ni hänvisar jämt och ständigt till tidigare åtgärder. Jag vill då bara påpeka att ni vid det här laget faktiskt har suttit i regeringsställning i fem år och därför har haft utomordentligt god tid på er att komma med förslag till åtgärder även på detta område. Jag vill sedan tala om investeringar, investeringsfonder och liknande.

Jag vill sedan säga några ord om internationella register och liknande. Alla är överens om att sjöfartsnäringen är en av våra krisbranscher. Ändå får vi aldrig se åtgärder som skulle kunna rätta till detta. Det finns sannolikt en enda möjlighet att rädda svenska rederier, nämligen att som i Norge och nu senast också i Danmark inrätta ett internationellt register. Även med vissa skattelättnader, nedsättande av sociala avgifter och liknande är skillnaden mellan lönekostnader för en helt svensk besättning och en blandad alltför stor för att vi skall kunna klara konkurrensen. I det läget har vi bara att välja mellan två olika situationer —å ena sidan en total utflaggning av fartyg i internationell trafik, vilket jag tror att de allra flesta tycker vore utomordentligt olyckligt, å andra sidan att vi även i fortsättningen har svenska fartyg med svenskt befäl men till stor del utländsk besättning. Detta senaste borde vara det minst dåliga. Så arbetar man i andra branscher, och så borde man faktiskt kunna arbeta även i denna. Till slut: Jag har lagt märke till att Birger Rosqvist uppenbarligen inte kan förklara varför den socialdemokratiska linjen skulle vara bättre för svensk sjöfart än vad som föreslås i den reservation som vi har avgivit från borgerligt håll.

Fru talman! Nu kommer Per Stenmarck åter in på detta med öppna register. Jag har haft samtal med redare som sysslar med den form av sjöfart som har anknytning till Sverige. Jag har därvid fått klara indikationer på att man anser sig kunna klara av situationen om de åtgärder vidtas som vi har skisserat i utskottsmajoritetens skrivning — med skattefrihet m.m. Vikant.o.m. åter få svensk flagg på båtar som flaggats ut och nu går under Bahamas och andra länders flagg. Det gäller då sådana som går i någon form av linjetrafik på Sverige. Man ser alltså optimistiskt på att det verkligen skall hända någonting i och med att föreslagna åtgärder blir genomförda. Ni talar om att det behövs mer än de åtgärder som regeringen har föreslagit — exempelvis minskad skatt och sociala avgifter. Ni talar också om öppna register. Det kanske är det talet som har gjort att det inte blivit något alls. Vi har inte så många fartyg som går i trafik på det sättet att det kan vara nödvändigt att inrätta ett öppet register, som ändå är en stor och i många hänseenden genomgripande åtgärd. De flesta svenska fartyg eller fartyg med svenska ägarintressen som finns ute finns i dag under Singapores, Liberias eller andra länders flaggor. De är därmed utflaggade. Jag tror inte att vi kan ta hem dem genom att öppna ett öppet register. De är borta för oss, och vi kan nog inte göra mycket åt det. Men jag tror att om de åtgärder vidtas som vi har skisserat har vi en chans att klara den handelsflotta som i dag seglar under svensk flagg och nu och då har anknytning till Sverige, lastar och lossar här, tar ut våra produkter och tar hem andra.

Fru talman! Det råder väl inget som helst tvivel om att svensk sjöfartsnäring är på väg att blir en avvecklingsnäring. Alla inlägg i dagens debatt hittills har andats precis dessa farhågor. Behandlingen av sjöfarten och frånvaron av en sjöfartspolitisk linje är en pinsam historia genom många år och har präglats av flera regeringars håglöshet. Det är upprörande att olika uppfattningar inom regeringen och mellan berörda departement kan leda till att de ansvariga inte ens har kunnat samla sig till en utlovad sjöfartspolitisk proposition under 1987. Kommunikationsministerns ord på TCO:s sjöfartskonferens i oktober kommer att bli bevingade —-inte för att det han sade var särskilt slagfärdigt utan dess värre för att det näst intill fullständigt punkterade de förhoppningar som sjöfolket byggt upp under året.

I det läget insåg bl.a. Sjöfolksförbundet att en SOS-signal var nödvändig. Vreden och kampandan från kongressen, då förbundets stridbare ordförande för första gången offentligt beskrev de socialdemokratiska turerna kring sjöfarten, kom till användning igen. Jag upprepar vad jag framförde på TCO:s sjöfartskonferens i oktober — en betydelsefull tillställning: Visst kunde vi i vpk diskutera och dessutom ta allvarligt på förslagen till akutåtgärder som TCO hade presenterat och ville se beslut om här i riksdagen. Men då måste det som grund finnas en långsiktig strategi, som ser till att vi inte säljer ut vårt oberoende som nation och som syftar till att utveckla handelsflottan och kustsjöfarten, en lag mot bekvämlighetsflaggade fartyg och ett definitivt nej till ett öppet register. Jag blev uppriktigt sagt litet bekymrad när Birger Rosqvist uttryckte sig i relativt hovsamma ordalag om ett öppet register. Han sade: Vi är ytterst tveksamma till ett öppet register. Är det inte ett kategoriskt nej till ett öppet register som behövs i det här läget, Birger Rosqvist? Det är alltså på grund av både borgerlig och socialdemokratisk regeringspolitik under åren som läget blivit så katastrofalt för svensk sjöfart att TCO och andra lägger fram förslag till ambulansutryckningar. Vpk har agerat lika konsekvent genom partimotionsförslag och annat oavsett om det suttit socialdemokrater eller borgerliga på regeringstaburetterna. Om socialdemokraterna efter 1982 års val stått fast vid vissa av sina krav hade vi tillsammans kunnat förhindra nedrustningen på sjöfartsområdet. Jag vet tillräckligt om de förslag som också diskuterats internt inom regeringspartiet efter 1982 för att inte någon från det hållet skall kunna förneka att det funnits förslag som hade kunnat genomföras för länge sedan med stöd av vpk:s krav på ett sjöfartspolitiskt program. Fru talman! Det kanske kan tyckas märkligt att jag inte bara stryker regeringen medhårs, när vi ändå har skrivit oss samman med regeringsfolket i trafikutskottet om majoritetsförslaget — men jag var tvungen att säga detta. Det går inte att sticka under stol med hur politiken har förts under de senaste åren, och bitterheten i många läger har varit väldigt stark. Först nu, när opinionen för snabba åtgärder pressat fram löften från samtliga icke-regeringspartier, har det gått att nå en uppgörelse där utskottsmajoriteten anser att det ”är nödvändigt att skyndsamt vidta långsiktiga åtgärder” för att ”bibehålla en svenskflaggad handelsflotta av rimlig omfattning”. Först nu kommer detta! Det betyder att regeringen senast den 10 mars 1988 måste presentera ett förslag om ett sjöfartspolitiskt program, där såväl kortsiktiga akutåtgärder som en långsiktig strategi måste finnas med. Självfallet ser vpk i likhet med sjöfolket detta som en framgång. Men det hade inte varit möjligt utan den opinion som byggts upp under året som en räddningsaktion till förmån både för en svenskflaggad näring och för jobben. Miljöargumenten har spelat en allt större roll också i denna fråga. Samarbetet och samstämmigheten mellan facket och miljöorganisationerna i kampen för miljövänliga transporter som järnväg och sjöfart kommer att vara betydelsefulla också i fortsättningen. Motståndet mot Öresundsbron och ScanLink har nu en bredd som är mycket hoppingivande. Det vore urbota dumt av regeringen att inte omgående ta fasta på detta. Långbänksförfarande när det gäller sjöfarten måste ersättas av mera lyhördhet och skarpsinne än hittills. Politiken har visat sig ohållbar. Erfarenheten visar väl regeringen att tålamodet har sin gräns även i de egna leden. Tålamodet brast hos de socialdemokrater som ingick i Sjöfartspolitiska klubbarnas förbund, de som fanns med i arbetsgruppen under Kurt Hugosson, trafikutskottets förre ordförande, vilken tog fram förslag till en långsiktig sjöfartspolitik. I höst har också LO och Stig Malm sagt ifrån. Landssekretariatet säger att ”särskilda näringspolitiska åtgärder måste vidtas för att bevara och utveckla den svenska handelsflottan”. Vpk tycker att detta är positivt, med tanke på att regeringen behöver en hel del råg i ryggen för att stå emot de fräcka signaler som redarkapitalet har för vana att sända ut till regeringen och till andra, som Birger Rosqvist antydde tidigare. Ömsom har man krävt ett öppet register, ömsom attackerat sjöfolket med krav på sämre arbetstider, sämre avlöningssystem och sämre arbetsvillkor. Beteendet inger inget större förtroende för de fria marknadskrafternas känsla för Sveriges oberoende och landets försörjning — allra minst som delar av det nya redargarnityret sett till att spelet med fartygsvärden ökat lika ' snabbt som den svenska handelsflottan minskat. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till hemställan i de två utskottsbetänkanden om sjöfartspolitiken som vi nu diskuterar. Jag ser med intresse fram emot den proposition som utlovats till i mars nästa år. Jag är övertygad om att opinionen för ett handlingskraftigt och långsiktigt program kommer att agera ytterligare för att hjälpa fram ett regeringsförslag som sätter ett effektivt stopp för ömkliga SOS-signaler från kommunikationsdepartementet. Sveriges oberoende som nation kan inte vara till salu! Birger Rosqvist sade förut: Ingen har kommit på tanken att flagga ut järnvägen, trots kostnadsjakten. Snälla Birger Rosqvist, väck inte den björn som sover! Av sådana män som Stefan Pettersson från Indevo kan man vänta sig vad som helst.
Fru talman! Det är egentligen bara en enda sak jag vill bemöta i Viola Claessons anförande, nämligen att de borgerliga regeringarna ingenting skulle ha gjort. Det var faktiskt Claes Elmstedt som i sin egenskap av kommunikationsminister initierade rederistödet, byggt på inbetald sjömansskatt. Som Birger Rosqvist sade har det betytt kolossalt mycket just för den närsjöfartsflotta som det nu är mest bråttom med att rädda.

Till Anna Wohlin-Andersson, som jag tycker nästan alltid har en mycket klar uppfattning och som visat en riktig och rejäl omtanke om den svenska sjöfarten i alla inlägg här i kammaren, vill jag betona att vad jag har sagt är att både borgerliga regeringar och den socialdemokratiska regeringen har underlåtit att visa fram en strategi i ett sjöfartspolitiskt program som skulle ha kunnat leda någon vart. Vad man har gjort är att ta mindre bitar, som riksdagen har fattat beslut om. Jag har roat mig med att gå tillbaka till de riksdagsprotokoll som finns från åren 1981 och 1982, där det visat sig att socialdemokraterna faktiskt helt och fullt accepterade det förslag som Claes Elmstedt lade fram — det har Anna Wohlin-Andersson också helt rätt i, för det har hon påpekat flera gånger.

Fru talman! Motiven för kraven att regeringen snarast och senast den 1 februari 1988 — inte 1987, som det genom ett tryckfel har kommit att stå i reservationen till skatteutskottets betänkande — bör lägga fram ett förslag att slopa skatten för sjömansinkomster på svenska handelsfartyg i sjöfart har det redan redogjorts för. För tids vinnande nöjer jag mig därför med att yrka bifall till reservationen vid skatteutskottets betänkande nr 18.
Jag får meddela att anslag nu satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.

Fru talman! Att det råder skarp konkurrens mellan olika rederier är väl något som sjöfarten alltid har präglats av. Den fråga som därvid uppkommer är givetvis huruvida denna konkurrens sker på någorlunda lika villkor. På vissa områden kan man kanske säga att åtminstone utgångsläget är någorlunda jämförbart, medan på andra områden skillnaden i konkurrensförutsättningar är mycket stor. Vissa minimikrav vad gäller arbetsoch anställningsvillkor för dem som jobbar på fartyg kan vara jämförbara. Priserna på drivmedel är väl något så när konkurrensneutrala, för att nämna ännu ett jämförbart område. Men utöver dessa ting så är rederiernas möjligheter att klara sig och att konkurrera på lika villkor ofta beroende på vilken flagg deras fartyg för. Lönesättningen och andra kollektivavtal skiljer sig avsevärt i olika länder. Lånemöjligheterna kan vara olika. Det är förvisso så att även andra industriländers handelsflottor har Problemet är väl egentligen att det inte räcker med att vara duktig, rationell och produktiv. Om det nämligen räckte med det så skulle säkerligen svensk sjöfart klara sig bra och stå sig väl i konkurrensen. Det krävs också — tyvärr, skulle jag och jag tror de flesta sjöfolk också vilja säga — politiska beslut som möjliggör att svensk sjöfart får möjlighet att hävda sig på åtminstone någorlunda lika villkor som andra länders sjöfart. Fru talman! Det är, som har framhållits från så många håll, mycket bråttom om inte vår handelsflotta skall minska ännu mer och vi till slut bara skall ha färjetrafiken och den rena kustsjöfarten kvar. Skillnaden i kostnader mellan svenska och utländska fartyg beror ju främst på de i internationell jämförelse mycket höga skatterna, arbetsgivaravgifterna och sociala avgifterna, där Sverige i dag ligger bland de högsta i världen — för att inte säga allra högst. Nästan alla sjömän runt om i världen betraktas som utlandsarbetare och får då betydande skattefördelar. Drygt hälften av världens sjömän beräknas vara helt skattebefriade, och det är ju obestridligt att detta då medför en snedvridning av konkurrensförhållandena. Fru talman! Vi i folkpartiet finner det därför minst sagt motsägelsefullt när nu såväl trafikutskottets som skatteutskottets majoritet understryker vikten avatt vi skyndsamt får skatteregler som bl.a. syftar till att bibehålla en svensk handelsflotta av rimlig omfattning. Trafikutskottets majoritet talar om att skyndsamma åtgärder är viktiga. I ett pressmeddelande från finansdepartementet av den 9 november 1987 talas det också om vikten av att vi skapar bättre ekonomiska villkor för sjöfarten, bl.a. i form av selektiva skattelättnader. I pressmeddelandet säger man också att detta analysarbete, som man kallar det, skall ske skyndsamt. Men, fru talman, som vi i folkpartiet ser det hela torde den logiska slutsatsen om majoritetens skrivningar såväl i trafikutskottet och skatteutskottet som i finansdepartementets pressmeddelande bli att riksdagen bör anta och följa de förslag till beslut som framförs i de borgerliga reservationerna i både skatteutskottet och trafikutskottet, i vilka man ju bl.a. kräver ett slopande av skatten för sjömän på svenska handelsfartyg i fjärrfart. Vi folkpartister, moderater och centerpartister i skatteutskottet ansluter oss alltså till vad de borgerliga ledamöterna i trafikutskottet har anfört om beskattningen av sjömän. Vi begär således ett tillkännagivande av detta slag till regeringen. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservationen vid skatteutskottets betänkande nr 18.

Fru talman! Problemen för vår handelsflotta har så vältaligt redovisats av ledamöterna i trafikutskottet att jag inte behöver upprepa argumenten. Läget är mycket allvarligt. Vi i skatteutskottet har följt upp den borgerliga reservationen i skatteutskottet med en ny reservation. I nuvarande läge är frågan om skattefrihet för anställda på fartyg mycket viktig. Det gäller ju att sänka handelsflottans kostnadsnivå och att stärka dess internationella konkurrenskraft. Det är därför som centern, tillsammans med moderater och folkpartister, i reservationen yrkar att regeringen, för att göra det möjligt att minska lönekostnaderna, senast den 1 februari 1988 förelägger riksdagen förslag om ett slopande av skatten för sjömän för inkomster ombord på svenska handelsfartyg. Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! I den proposition som vi i skatteutskottet har behandlat föreslås fortsatt skattefrihet enligt den s.k. sexmånadersregeln. Det gäller då anställda ombord på oceangående utländska fartyg som har svensk ägare. Skattefriheten enligt sexmånadersregeln har varit begränsad till 1986-1988 års taxeringar men föreslås nu gälla även för 1989 års taxering. Anledningen till förlängningen beträffande de nuvarande reglerna är att regeringen, bl.a. på grund av införandet av de öppnare registren, vill göra en utredning när det gäller sjöfartens ekonomiska villkor, innan riksdagen föreläggs en sjöfartspolitisk proposition. Till utskottets betänkande har fogats en reservation från de tre borgerliga partierna gemensamt. I reservationen åberopas den reservation som fogats till trafikutskottets betänkande om sjöfartspolitiska åtgärder. Reservanterna framhåller att regeringen senast den 1 februari 1988 bör förelägga riksdagen förslag om ett slopande av skatten för i riket bosatta sjömän med anställning på handelsfartyg i fjärrfart samt om att de ombordanställdas sociala skydd tillhandahålls enligt internationaliseringsavtalets modell. Propositionens förslag om en förlängd tillämpningstid när det gäller nuvarande skatteregler tillstyrks dock av reservanterna. Fru talman! Sjöfartspolitiken har i dagarna varit föremål för behandling i trafikutskottet. Trafikutskottet föreslår, som vi hört här under debatten, att riksdagen skall ge regeringen till känna att det är nödvändigt att skyndsamt vidta långsiktiga åtgärder i syfte att bibehålla en svenskflaggad handelsflotta av rimlig omfattning. Regeringen bör enligt trafikutskottets mening senast den 10 mars 1988 förelägga riksdagen förslag om sådana åtgärder. I den mån förslagen innehåller skattefrågor, kommer dessa att hänskjutas till skatteutskottet för sedvanlig behandling. Fru talman! I avvaktan på regeringens förslag om eventuella skattebefrielser inom sjöfartspolitikens ram yrkar jag bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande och avslag på den borgerliga reservationen.

Fru talman! Bakom rubriken på socialförsäkringsutskottets betänkande nr 13 — Vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen — döljer sig årets avsnitt av den s.k. Dagmarföljetongen. I betänkandet ingår en enda liten delfråga som riksdagen åtminstone formellt har reell möjlighet att avgöra. Det gäller lagförslaget om att utvidga Dagmarsystemet till att även omfatta preventivmedelsrådgivning, som hittills har legat utanför. Att riksdagen har tvingats uppskjuta ärendet från i går kväll till i dag, innebär att Dagmar har fått klara sig utan p-piller en natt till. Jag hoppas att hon inte har tagit tillfället i akt att föröka sig. Fru talman! Riksdagen har i övrigt mycket liten talan i detta ärende. Enligt lagen om allmän försäkring 2 kap. 2 § har regeringen bemyndigande att fastställa efter vilka grunder ersättningar för sjukvård skall utgå till sjukvårdshuvudmännen. Regeringen utnyttjar verkligen den fullmakten. När fullmakten en gång gavs tror jag inte att riksdagen tänkte sig att den skulle tas till intäkt för att pytsa ut ungefär 14 miljarder kronor över landet, utan att riksdagen hade tillfälle att egentligen ta del av hanteringen. Så är emellertid situationen nu. Riksdagen kan visserligen debattera och uttrycka sitt missnöje med hela Dagmarsystemet. Men riksdagen kan inte göra något åt det. Överenskommelsen är träffad mellan regeringen och Landstingsförbundet. Den träder i kraft om 14 dagar vad riksdagen än säger och vad riksdagen än gör. Det enda vi kan ha några synpunkter på är alltså vad som skall komma i stället efter de två närmaste åren. Det har vi tid på oss att diskutera. Fru talman! Om någonting över huvud taget skall hända, måste regeringen berövas den fullmakt som nu så gravt missbrukas. Jag lovar kammaren att i januari månad ta initiativ till att den fullmakten blir indragen. Fru talman! I avvaktan på det skall jag be att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 4, 8 och 15 i socialförsäkringsutskottets betänkande.

Fru talman! Folkpartiets inställning till Dagmarsystemet är välkänd. Vi vill återställa rätten till etablering för läkare och sjukgymnaster. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till alla de reservationer som folkpartiet står bakom.

Fru talman! Det finns vissa inslag i detta betänkande som jag vill kommentera något. Det gäller t.ex. det s.k. avgiftsfria året för pensionärer. Under vårriksdagen beslutade vi att man inte längre skulle ha möjlighet att utnyttja det. I det förslag som vi diskuterar i dag anges att man skjuter på ikraftträdandet av detta beslut ett år. Jag ifrågasätter om det inte är andra skäl än dem som nämns i betänkandet som ligger bakom att man skjuter på beslutet. Jag tror att det har väldigt mycket att göra med att man från socialdemokraternas sida inte vill få kritik ifrån pensionärskollektivet, vilket skulle ha inträffat, om man hade hållit fast vid att denna förmån skall tas bort den 1 januari 1988. Från centerpartiets sida står vi fast vid det beslut som vi har stått bakom tidigare, dvs. att det är mycket viktigt att ha kvar det s.k. avgiftsfria året i sjukvården för den sämst ställda gruppen av pensionärer. I betänkandet behandlas också problemen med läkarförsörjningen. Riksdagen har ju givit regeringen i uppdrag att komma med ett förslag, så att vi så småningom kan ta ställning till hur man skall lösa det problemet. Förslaget om fördelning av resurser till sjukvårdshuvudmännen har inte löst problemen med läkarförsörjningen. Centerpartiets övriga reservationer har vi motiverat väl. Vi återkommer troligtvis under allmänna motionstiden och i andra sammanhang när det gäller att komma med förslag som man kan ta ställning till. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 5, 6 och 10.

Fru talman! Med anledning av Dagmaravtalet anger vpk sina principiella synpunkter, när det gäller några frågor och kommande avtal, i reservationerna 5, 9, 12 och 14. Det gäller bl.a. det avgiftsfria året för pensionärer. Det gäller förslaget om höjda läkartaxor för patienterna, vilket vi är principiella motståndare till. Vi har en reservation om ett förbättrat högkostnadsskydd, som vi anser är nödvändigt för att man skall kunna acceptera de ökade läkarkostnaderna. Vi har slutligen en reservation om bidrag till glasögon. Vi återkommer i dessa ärenden, bl.a. under den allmänna motionstiden. Jag nöjer mig därför med att yrka bifall till reservationerna 5, 9, 12 och 14.

Fru talman! I proposition 1987/88:13 bereds riksdagen tillfälle att ta del av en överenskommelse som regeringen har träffat med sjukvårdshuvudmännen om vissa ersättningar från sjukförsäkringen för åren 1988 och 1989. Överenskommelsen bygger på det system med schabloniserade ersättningar till sjukvårdshuvudmännen som infördes år 1985. Den allmänna sjukvårdsersättningen, som hittills i princip har grundats på ett enhetligt belopp per invånare, skall fr.o.m. 1988 fördelas efter en behovsbaserad modell. Modellen innebär att sjukvårdsområdena indelas i tre behovsklasser med hänsyn till dödlighet, sjukfrånvaro, förtidspensionering och andel ensamboende äldre. Mellan var och en av behovsklasserna skall det skilja 50 kr. per invånare. Omfördelningen sker stegvis under åren 1988 och 1989. Slutmålet skall ha uppnåtts 1990. Överenskommelsen innebär vidare att sjukvårdshuvudmännen skall få rätt att ta ut höjda patientavgifter för läkarvård och sjukvårdande behandling fr.o.m. år 1989. Dessa avgifter har varit oförändrade sedan det nya ersättningssystemet infördes år 1985. Den totala ekonomiska omfattningen av överenskommelsen för åren 1988 och 1989 innebär att de sammanlagda ersättningarna till sjukvårdshuvudmännen uppgår till 12 575 milj.kr. för år 1988 och 13 995 milj.kr. för år 1989. Detta innebär att ersättningarna ökar med 500 milj.kr. för år 1988 och med ytterligare 1 380 milj.kr. för år 1989. Utöver de nämnda ersättningarna utges ett särskilt bidrag till den psykiatriska vården enligt en separat överenskommelse. För åren 1988 och 1989 uppgår bidraget till 164 milj.kr. resp. 169 milj.kr. Fru talman! Till utskottets betänkande har fogats 15 reservationer.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

Fru talman! I reservation 1 säger folkpartiet och moderaterna att de förhoppningar som knöts till det nya ersättningssystemet knappast på någon punkt har infriats. Eftersom avtalet rör sig om endast två sakfrågor vill jag kort kommentera båda. Det gäller pengar till öppen vård och det gäller etableringsreglerna för privatläkare. År 1985 var skillnaden mellan länen i fråga om de försäkringsoch statliga budgetersättningar som utgick mer än 600 kr. per invånare. Fem år senare, 1990, skall det enligt denna uppgörelse vara utjämnat. Därför vill jag fråga Nils Carlshamre och Kenth Skårvik om de talat med sina partivänner i hemlänet Bohuslän om att folkpartiet och moderaterna i riksdagen anser att ett tillskott på nu mer än 600 kr. per invånare ingenting betyder för vårdens kvalitet. Översätter man vad 600 kr. per invånare till vad beloppet innebär för Bohuslän, så är summan ca 175 milj.kr. per år. För Älvsborgs läns landsting utgör 600 kr. per invånare ca 260 milj.kr. per år. För mitt hemlän Västerbotten blir motsvarande belopp ca 150 milj.kr. per år. Fru talman! Jag vill därför fastslå att Dagmarreformen är en av de större rättvisereformerna när det gäller att skapa någorlunda rättvisa ekonomiska möjligheter för att ge sjuka och gamla en ”lika rätt till hälsooch sjukvård”. Det är en målsättning som våra tre partier var helt ense om när vi antog vår nya hälsooch sjukvårdslag. Jag har mycket noga läst ledarkommentarerna i s.k. borgerliga tidningar. Flera har varit klart positiva till den senaste uppgörelsen. Jag nöjer mig här med att citera Smålänningen, som skrivit en ledare från ett landstingsmöte i Kronobergs län. Smålänningen skriver: ”Folkpartiets känga åt centern för dess medverkan i den s.k. Dagmaröverenskommelsen var däremot klart omotiverad.” Och ledaren fortsätter: ”När skall det äntligen gå upp för moderater och folkpartister i glesbygdslän att Dagmar faktiskt är värd att ta till sig?” Fru talman! Jag tror faktiskt att folkpartister och moderater ute i länen börjat förstå att de har varit och är fel ute. De vill inte längre vara talesmän för att deras sjukvård skall förlora flera tiotal miljoner kronor varje år. Landstingsråd från folkpartiet och moderaterna har varit pådrivande i uppvaktningar med det klara budskapet: Jobba på med utjämningen mellan länen, landstingen! Dagmardebattens höga tonläge har därför övergått till smått förlägna viskningar. Nu räcker det inte enbart med Dagmarersättningar för att klara en rättvis sjukvård. Centerpartiet förespråkar också en klart bättre skatteutjämning. I det arbetet hoppas jag folkpartister och moderater är beredda att aktivt delta. Den andra sakfrågan i Dagmarsystemet är privatläkaretableringen. Jag vill då först påminna om 1985 års valrörelse, där framför allt folkpartiet men också vissa mindre nogräknade läkare frankt påstod att nu skulle all privatvård försvinna. Denna helt osakliga skrämselkampanj lyckades också delvis. Under de sex borgerliga regeringsåren hade vi hela tiden moderata och folkpartistiska sjukvårdsministrar. Då minskade privatvården med ca 20 96. Från 1983 till 1986 ökade antalet läkare verksamma i privat öppenvård med ca 15 96. Patientbesöken i privat vård ökade med närmare 18 96. Till yttermera visso har ökningen varit klart större i de fyra nordligaste länen än för flertalet län. Detta sista har som bekant efterfrågats i debatten. Fru talman! Visst måste det kännas genant för vissa folkpartister, vissa moderater och vissa läkare att på gator och torg ha torgfört rena osanningar. Privatvården försvann inte — den ökade i stället. Det var när folkpartister och moderater hade hand om sjukvårdsministerposten som privatvården minskade. Till yttermera visso vill jag hänvisa till en artikel i Svenska Dagbladet från april 1987. Rubriken är ”Privatvård ökade snabbast året efter Dagmarreformen”. För det borgerliga samarbetets skull borde moderater och folkpartister be centern om ursäkt för sitt massiva felinformerande av allmänheten. Det skulle faktiskt vara välgörande. Jag vill då övergå till att diskutera valfrihet i läkarval. Återigen är det folkpartiet som i slagord kör hårdare än moderaterna. Det smärtar en varm vän av mittensamverkan. I läkartäta områden är valfriheten stor: Alla lasarettstjänster är besatta, alla distriktsläkartjänster likaså. Det finns en mängd privatläkare att välja på. Företagshälsovården är väl utbyggd. Men i mycket stora delar av landet är valfriheten obefintlig. & Det är långt till lasarettet, där många tjänster är helt obesatta och där andra tjänster upprätthålls på korttidsvikariat av unga oerfarna läkare. +» På distriktsläkarstationerna är det ständigt nya vikarier. & Någon privatläkare har ögat aldrig sett. & Någon företagshälsovård finns inte att tillgå för flertalet, och finns den så har man många gånger ingen doktor. Då är valfriheten mycket liten. Det är för dessa områden som centerpartiet i första hand vill öka valfriheten. Och, fru talman, jag hoppas att vi fortsättningsvis skall slippa misstänkliggöras för denna vår strävan. Jag är därför mycket glad att Läkarförbundet nu är berett att i en arbetsgrupp med sjukvårdshuvudmännen sätta sig ned för att diskutera —- dels vilka områden i Sydoch Mellansverige som bör övergå från samrådsetablering till helt fri privatläkaretablering — det bör enligt min mening kunna bli stora områden —, —- dels hur vi skall få en bättre läkarfördelning och bättre valfrihet i läkarval. Hälsooch sjukvårdens problem löses inte med slagord utan med pengar, med bra och kunnigt yrkesfolk över hela landet samt med ett förtroendefullt samarbete mellan professionell kunskap och förtroendevalda. Jag ber om ursäkt för att jag inför juluppehållet uppehållit kammaren under några minuter.

Fru talman! Börje Hörnlund bad om ursäkt, och vi kan å kammarens vägnar bevilja honom den ursäkten. Det är inte så, Börje Hörnlund, att Dagmarsystemet har löst de problem som det var avsett att lösa. Det var Börje Hörnlund själv inne på i slutet av sitt anförande, när han beskrev alla de brister som fortfarande finns kvar. Det är därmed klargjort att Dagmarsystemet inte har löst de brister det avsåg att lösa. De reella sjukvårdsresurserna är fortfarande ojämnt fördelade, och det är vad som står i reservationen. Det finns fortfarande etableringshinder för privatläkare och sjukgymnaster. Jag tror det vore till fördel om Börje Hörnlund talade litet mer med landets sjukgymnaster för att höra vilka problem de har fått genom Dagmarsystemet. Jag tror också att han skulle studera statistiken över fritidspraktikerna. Det är riktigt att heltidspraktikerna har fått en ökad sysselsättning, men om man tittar på antalet privatläkare anslutna till sjukförsäkringen skall man finna att det skett en drastisk minskning. Att det uppstått problem är väl belagt. Dagmarsystemet har lett till betydande försämringar i de här delarna.

Fru talman! Jag trodde att socialutskottets ordförande var medveten om — och det tror jag att han är — att åren 1983, 1984 och 1985 totalbemannades de största sjukhusen här i landet, sjukhusen i läkarutbildningsorter. Man inrättade då i runda tal dubbelt så många läkartjänster som det årliga ”utsläppet” av läkare uppgick till. När detta system kom till var situationen därför den att det aldrig förr hade varit så många helt vakanta tjänster. Skulle man dessutom ha låtit den fria etableringen vara kvar i framför allt Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala, skulle det i dag ha rått en läkarbrist utan like i de läkarglesa områdena. Jag tycker att en borgerlig hälsooch sjukvårdspolitik måste våga se de här problemen i ögonen och ta ansvar för hela riket. Det tycker jag verkligen. Jag upprepar att jag inte tycker att folkpartister och moderater har anledning att så kraftigt slå sig för bröstet. Under sex år innehade ni ensamma sjukvårdsministerposten — då minskade privatvården kraftigt. Nu har ni på gator och torg sagt att den skulle försvinna helt och hållet — nu har den ökat med nära 20 90. Därför föreslår jag att vi slutar med slagordsdebatten och börjar diskutera sakfrågor. Jag och några till var i midsomras i Tyskland och studerade. Västtyskland är som bekant konservativt-liberalt styrt. Där har den konservativ-liberala regeringen beslutat — och fått parlamentet med sig på det — om förbud mot läkaretablering i alla läkartäta områden under tre år. En liten poäng finns det dessutom i sammanhanget: Vilka var i opposition mot det beslutet och ville ha en helt fri privatläkaretablering? Jo, det var socialdemokraterna! Jag tror fortfarande att det finns möjlighet till en annan regering 1988. För många slagord nu kan fp och m få äta upp då!

Fru talman! Ett litet steg för socialdemokraterna — men ett stort steg för socialisterna. Det blev innebörden av riksdagsbeslutet den 21 december 1983 om löntagarfondernas införande. Man har sedan dess från socialdemokraternas sida försökt att ge sken av att fondbeslutet 1983 var ”steget” och att fonduppbyggnaden skall vara avslutad 1990. Men redan nu tas nya steg på vägen vänsterut — mot det socialistiska samhället. Den proposition som vi nu behandlar innebär att socialdemokraterna aviserar att man vill bryta mot principen att AP-fondens medel inte får användas för aktieköp. Därmed bekräftar socialdemokraterna i praktisk politisk handling att talet om det enda, unika ”steget” inte var trovärdigt. Även på en annan punkt bekräftas samma sak. Den socialistiska majoriteten i näringsutskottet ansluter sig nu till regeringens uppfattning att det inte bör införas direktval till fondstyrelserna. Jag vill därför påpeka att finansministern skrev följande i sin löntagarfondsproposition : ”Mot bakgrund av de tankar som bär upp det förslag som jag nu presenterar finns det starka skäl att utse ledamöterna i fondernas styrande organ genom direkta val.” Finansministern använde orden ”starka skäl” och förespeglade därmed allmänheten att det skulle bli allmänna val till fonderna. Nu vet vi vad det löftet var värt. Nu ser socialdemokraterna inga som helst skäl att infria sitt löfte. Och så torde det förhålla sig med alla fondargumenten. Vad man i själva verket sysslar med är att med skenargument, löftesbrott och tal om ”kortsiktiga steg” dölja en strävan som går ut på att bereda marken för ett alltmer omfattande kollektivt ägande av näringslivet. Sådan är bockfotspolitiken. Den vandrar steg för steg mot ett socialistiskt samhälle. Trots ett massivt motstånd bland allmänheten inleddes denna utveckling mot en successiv kollektivisering och koncentration av ägandet i de svenska företagen när man genomtrumfade löntagarfondsbeslutet strax före julhelgen 1983. Det är en händelse, fru talman, som ser ut som en tanke att vi även denna gång behandlar ett förslag av motsvarande innebörd inför julhelgen. Detta ärende är det sista som lagts på kammarens bord inför juluppehållet, och debatten kommer nu sista dagen på en tidsmässigt ansträngd arbetsvecka. Det ligger litet av symbolisk bekräftelse i detta att anhängarna inte med något större engagemang vill försvara idéerna. Den nya fondstrid som redan börjat gäller regeringens förslag att AP-fonderna skall få utökade möjligheter att placera pengar samt aviseringen om förslag att en femte AP-fond skall bildas med uppgift att köpa aktier i börsnoterade företag. Tillsammans med löntagarfonderna skulle därmed AP-fonderna snabbt skaffa sig kontroll över 10—15 96 av hela börsvärdet. Men aptiten är större än så. Ledande LO-företrädare, bl.a. Rune Molin, har antytt att man från fackets sida gärna skulle vilja överta det inflytande som skulle kunna följa av allemansfondernas och försäkringsbolagens börsportföljer. Då kan det, som civilekonomen Leif Widén har visat, bli möjligt för facket att behärska en andel som överstiger 30 9. Det innebär att fondkomplexet växer: Sydfonden, Mellanfonden, Östfonden, Västfonden, Nordfonden och fjärde fondstyrelsen skulle få sällskap av ytterligare ett organ för inflytande över näringslivet. Dessa sju olika fondstyrelser kan i samverkan bli majoritetsägare i börsnoterade företag. Ytterligare miljarder görs tillgängliga för att fackföreningsfunktionärer och politiker skall kunna handla på börsen med pengar som inte är deras egna. Fler småföretag kommer sannolikt att bli uppköpta med fondpengar. Förslaget om en ny fondstyrelse är ett medvetet steg i riktning mot ett mer socialistiskt Sverige. En sådan utveckling är synnerligen allvarlig. Ökad politisk kontroll av näringslivet kommer att hämma tillväxten och försvaga den svenska ekonomin. Så länge som socialdemokraterna har socialismen inskriven i sitt partiprogram måste vi räkna med att den successivt förverkligas. Vad man söker är de rätta metoderna för ”produktionsmedlens överförande i samhällelig ägo”, metoder som man tror inte i onödan skall utmana väljaropinionen. Det var därför som man vid ett sent nattplenum på höstens partikongress putsade upp de aktuella formuleringarna i sitt partiprogram. Och det är därför som man vill framställa det nya steget som så harmlöst som möjligt. Fakta är ändå att nya miljardbelopp skulle komma att användas varje år för att överföra enskild egendom i politiska händer. Detta faktum kan inte undanröjas genom ett diffust retoriskt tal om ökad ”ekonomisk demokrati”. I socialdemokratiskt språkbruk nyttjas nämligen benämningen ”ekonomisk demokrati” som en synonym för ökat kollektivt ägande och inflytande. Ekonomisk demokrati antas råda om ett fåtal fackföreningsföreträdare och andra folkrörelserepresentanter sitter i ett styrelserum och fattar beslut om enskilda företags framtid. Så vill socialdemokraterna genomföra sitt politiska mål — socialism. Vid en presskonferens den 9 juli i år fick partisekreteraren Bo Toresson frågan om ekonomisk demokrati och socialism var samma sak. Han svarade ja och fortsatte: ”Om vi bibehåller de viktigaste institutionerna i samhället, då skall vi steg för steg kunna gå vidare så att även det ekonomiska livet inlemmas i demokratin.” Ett av dessa steg återfinns i den nu föreliggande propositionen. Jag skall ge ännu ett exempel på socialdemokraternas bristande trovärdighet i deras argumentering för fondsocialism. När näringsutskottet den 2 december 1983 yttrade sig över löntagarfondsförslaget påpekade de borgerliga partierna att en rad börsföretag skulle komma att domineras av fondstyrelsernas ägande och att en stor del av fondmedlen skulle komma att satsas på mer eller mindre nödlidande företag, t.ex. förlustföretag med en förstelnad struktur. Socialdemokraterna skrev då i sin avvikande mening: ”Näringsutskottets bedömning är att ingendera av dessa eventualiteter kommer att inträffa.” Nu vet vi att fonderna har en lång rad misslyckanden bakom sig. Jag behöver bara nämna exemplet Ljusne Kätting för att påvisa ihåligheten i argumentationen. Nu skall enligt den idé som aviserats i propositionen fjärde AP-fonden framöver liksom löntagarfonderna få handla med köpoch säljoptioner på aktier. Detta är ett riskfyllt instrument, vilket den senaste tidens händelseutveckling har visat. Med löntagarfondernas oprofessionella ledning finns det sannolikt stora risker för att fondernas tillgångar kommer i fara. Som jag påpekade i debatten om de kollektiva sakförsäkringarna utgör Folksams misslyckanden en klar varningssignal. Hur man där har handskats med försäkringstagarnas pengar har också med rätta kritiserats mycket skarpt av försäkringsinspektionen. Folksams styrelseordförande är LO-ordföranden Stig Malm, och det är samme person som ursprungligen beställde löntagarfondsförslaget. Han står också i spetsen för de beställningar som har lett till aviserandet av den femte AP-fonden. Det fagra talet om löntagarfonderna som garanter för långsiktighet och stabilitet på aktiemarknaden bleknade snabbt bort när uppgifter om löntagarfondernas aktieaffärer började komma fram. Löntagarfondsdirek törerna uppvisade precis det klippbeteende som LO-ordföranden och andra ledande socialdemokrater så ofta fördömer. Löntagarfonderna har i snabb takt sålt och köpt stora aktieposter. Jag vill bara peka på inhoppet i Fagerhults AB som ett exempel. De nya regler som föreslås i propositionen ger AP-fonderna nya möjligheter att köpa mark, fastigheter och aktier i fastighetsbolag som i dag är enskilt ägda. Fastigheter skall fondstyrelserna få lov att köpa dels direkt, dels genom särskilda aktiebolag som bara förvaltar fastigheter. Förutom fastigheter skall fondstyrelserna även kunna köpa andra fasta tillgångar som t.ex. hamnar och kraftverk. Det är även möjligt att fondstyrelserna etablerar sig som skogsägare. Fondstyrelserna skall få köpa fast egendom till ett värde som motsvarar ca 5 90 av fondstyrelsernas tillgångar. Det innebär att första-tredje fondstyrelserna kan komma att köpa fastigheter för ca 14 miljarder kronor. Att äga fastigheter innebär att man tar ett aktivt ansvar för egendomen. Även om regeringen förutser att förvaltningsbolag kommer att förvalta fastigheterna, återstår likväl ett ägaransvar som fondstyrelserna inte har förutsättningar för. AP-fondens inträde på fastighetsmarknaden kommer att medföra höjda fastighetspriser. Det finns vidare en risk för att fondstyrelserna engagerar sig i fastighetsprojekt av politiska skäl. Ett annat förslag i propositionen går ut på att de tre första AP-fonderna skall få utnyttja 5 96 av det förvaltade kapitalet till s.k. direktlån. Detta förslag kommer otvivelaktigt att påverka kreditmarknaden och de institutioner som verkar där. Lånen är tänkta för stora företag, som skulle kunna ge ut obligationslån. Några krav på säkerhet för lånen ställs inte i regeringens förslag. Fondstyrelserna skall inte på något sätt överta bankernas roll eller bedriva bankverksamhet. Om fondstyrelserna skall ge direktlån, ändras också deras verksamhet betydligt. Det kommer att ställa ökade krav på bl.a. kreditoch säkerhetsbedömning. Placeringen av pensionsfondsmedlen har präglats av en hög grad av säkerhet. Möjligheterna att lämna direktlån kan komma att undergräva detta. Regeringens förslag bidrar även på denna punkt till att utvidga fondstyrelsernas inflytande över näringslivet. Fru talman! Låt mig övergå till insynsfrågorna, som jag inledningsvis berörde. Jag kunde bl.a. konstatera att man nu — så här långt efter löntagarfondsbeslutet 1983 — slutgiltigt vill begrava vallöftet om direkta val till fondstyrelserna. Regeringens särskilde utredare Björn von Sydow argumenterar för att direkta val till fondstyrelserna inte skall införas. Han framhåller att med sådana val skulle ledande företrädare från bl.a. fackföreningsrörelsen riskera att bli utestängda. von Sydow understryker i stället parlamentarismens viktiga roll. Han skriver: ”I sådana frågor fungerar parlamentarismen med bistånd av offentlighetsprincipen effektivt.” Regeringen måste ha insett hur förödande denna argumentation egentligen är. Regeringen och de socialdemokratiska fondstyrelserna har försökt undertrycka just offentlighetsprincipen. Fondkanslierna hindrar allmänheten och pressen från att ta del av de handlingar som de enligt gällande lag har rätt att se. Löntagarfondernas ledningar vill inte att alla skandaler kring fondernas aktieaffärer skall bli kända. Om socialdemokraterna verkligen har förtroende för löntagarfondernas verksamhet borde man tillse att allmänheten, pressen och riksdagen fick ordentliga möjligheter att följa de affärer som löntagarfonderna ägnar sig åt. Det bör noteras att regeringen i propositionen avvisar förslagen från riksrevisionsverket om att inrätta en särskild nämnd som skall granska de olika fondstyrelsernas handhavande av anförtrodda medel. Riksrevisionsverket har med oro noterat att såväl fondstyrelserna som revisorerna gjort olikartade tolkningar av reglementet för allmänna pensionsfonden. Det gäller bl.a. så viktiga saker som placeringsmöjligheter och likviditetshållning. Riksrevisionsverket noterar att i motsats till de flesta andra aktörer på de finansiella marknaderna är inte fondstyrelserna inom AP-fonden underställda något tillsynsorgan. Verket konstaterar vidare att inte heller regeringen utövar en direkt tillsyn över fondstyrelsernas verksamhet. Det är därför anmärkningsvärt att regeringen avvisat förslaget om en särskild nämnd, speciellt med tanke på att regeringen föreslår utökade placeringsmöjligheter för fondstyrelserna. Om de förslagen bifalls kommer de problem riksrevisionsverket redan noterat att bli mycket besvärligare. Fru talman! Regeringen borde främst ägna sig åt åtgärder som ökar tillväxten i den svenska ekonomin. Nu föreslår man i stället åtgärder som kommer att minska tillväxten. Varje ökning av den politikerstyrda ekonomin, som i detta fall en utvidgning av fondkomplexet, minskar effektiviteten och framtidstron inom näringslivet. Den socialdemokratiska politiken på dessa områden hotar verkligen framtidens pensioner. All erfarenhet visar att enskilt företagande byggt på privat ägande inom ramen för en marknadsekonomi är det oslagbart bästa systemet för att skapa det högsta välståndet för ett lands invånare. Det är svårt och rent av omöjligt att tillräckligt överblicka de krav som framtiden och utvecklingen ställer. Det gör att endast det system som tillåter en mångfald av insatser, idéer, försök och experiment — och som snabbt förkastar det odugliga, men premierar det dugliga, är det som ger den största välfärden. Näringspolitik måste för att vara till nytta inriktas på att främja de allmänna förutsättningarna och den miljö där näringsliv utvecklas och nya arbetstillfällen skapas. En näringspolitik som i stället skapar regleringar, påbud och pålagor, näringsförbud, etableringskontroll, skattesubventionerat offentligt företagande, allt detta i kombination med den framväxande fondsocialismen och tillsammans med en förvuxen och hämmande offentlig näringslivsplanering, kostar och tär men skapar inte självbärande jobb. Offentligstyrt och reglerat näringsliv skapar skyddade verkstäder, där varje jobb kostar skattepengar i stället för att ge inkomster till den enskilde och skatt till kommun och stat. Det svenska näringslivet har gång på gång vädjat till regeringen att undvika en fortsatt uppslitande strid i fondfrågorna. Tveklöst står landets näringsliv inför stora utmaningar under 1990-talet. Näringslivet i vårt land måste få arbetsro och slippa känna sig hotat på hemmaplan — av det egna landets politiker. De borgerliga partierna har upprepade gånger slagit fast att löntagarfondstyrelserna bör avskaffas; det kravet kvarstår med oförminskad skärpa. Tillskapandet av en ny fondstyrelse liksom de övriga förslag som innefattas i propositionen och som moderata samlingspartiet tar avstånd ifrån i partimotionen skulle vara nya steg i motsatt riktning. Ägandet i näringslivet skulle bli ytterligare institutionaliserat, och staten skulle få ytterligare instrument för maktutövning gentemot företagen. Planerna på bl.a. en femte fondstyrelse bör alltså omedelbart och definitivt skrinläggas. Vi avvisar därför, fru talman, i våra reservationer propositionens förslag på alla dessa punkter. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna nr 2,4,5,9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 och 19.
Fru talman! Det svenska näringslivet står sällsynt enigt i sitt motstånd mot löntagarfonderna, som allmänt betraktas som tillskapade för att med företagens egna pengar smygsocialisera våra industriföretag. Vi i folkpartiet anser därför i likhet med de andra icke-socialistiska partierna, att löntagarfonderna bör avskaffas så snart de politiska förutsättningarna härför föreligger. I avvaktan härpå vill vi inte godkänna någon som helst utvidgning av fondernas resurser eller befogenheter, vilket vi givit uttryck för i reservationerna 11, 14 och 15. Vi avstyrker där att löntagarfonderna skall få handla med optioner, förvärva andelar i kommanditbolag eller placera likvida medel på ett stort antal sätt. Vi är alla överens om att det behövs ett ökat sparande i Sverige. Folkpartiet hävdar dock, att ökningen av sparandet bör äga rum i hushållen och inte i kollektiva fonder hos det allmänna. Via aktieägande — ibland tillsammans med andra offentliga fonder, varigenom man kringgår de procentuella begränsningar som gäller — och via lån kan fonderna få en orimlig maktställning i samhället. Ytterligare en AP-fond, den femte, som förutsätts få ytterligare pengar, skulle förstärka denna maktställning på ett för ett icke-socialistiskt parti oacceptabelt sätt, vilket vi påpekar i reservation - Av samma anledning avstyrker vi — tillsammans med moderaterna — i reservation 4 att ge fonderna rätt att lämna direktlån utan borgen till bolag och föreningar. ”Den som lånar tillräckligt mycket av någon, har skaffat sig en partner”, säger ett ordspråk. Men om en sådan ”partner” är en AP-fond, innebär detta en icke önskvärd utvidgning av fondernas maktställning i näringslivet. Det kan vara ett avsevärt handikapp att första-tredje AP-fonderna ej i sin kapitalförvaltning får förvärva fastigheter. Dessa ger visserligen en låg avkastning men inflationssäkrar ofta kapitalet genom en stor värdestegring på längre sikt. I reservation 6 har folkpartiet tillstyrkt sådan förvärvsrätt men samtidigt ej gått med på att dessa fonder skall kunna lägga sig till med fastighetsvärden genom aktieköp i fastighetsbolag med bolagsordningar med varierande innehåll. Sådana bolag skulle — anser vi — lätt kunna utnyttjas för andra syften än att värdesäkra kapital som fonderna förvaltar. Däremot har vi ingen invändning mot att fond — eller fonder — som ensamma eller tillsammans förvärvat fastigheter låter förvalta dessa genom helägda dotterbolag. Fjärde AP-fonden har begärt att få öka sina placeringsmöjligheter i utländska värdepapper från 1 till 2 96, vilket utskottet avstyrkt. I reservation 8 har folkpartiet — tillsammans med centern — föreslagit att fonden tilldelas begärd limit om 2 20. Det ökar fondens värdesäkringsoch riskspridningsmöjligheter och kan bli värdefullt vid satsningar i nya ”transnationella” företag av typ ASEA-Brown Boveri. Fru talman! Med fyra AP-fonder och fem löntagarfonder, styrda av komplicerade riksdagsbeslut och kompletterande regler, har tolkningen av vad fonder får och inte får göra blivit svår. Detta framgår bl.a. av att olika fonder redan i dag tolkat en del regler på helt olika sätt. I reservation 19 har vi hävdat, att ett från RRV härstammande förslag om en nämnd för enhetlig tolkning av gällande regler bör utredas.

Fru talman! Med hänsyn till kammarens tidsbrist skall jag försöka begränsa mitt anförande. I långtidsutredningen skisseras en oroväckande finansiell utveckling för ATP-systemet. Det finns anledning att se allvarligt på detta. Enligt utredningen kommer sparandet drastiskt att minska i AP-fonderna fram till 1990. Pensionsutbetalningarna kommer att växa snabbare än avgiftsinkomsterna. De samlade AP-fondernas förmögenhet kommer att minska. Detta trots den optimistiska bild som tecknats av reallöneutvecklingen. Därför förväntas AP-fondens överskott bytas i underskott i början av 1990-talet. Det finns flera orsaker till den här dystra prognosen, bl.a. den lägre pensionsåldern och högre medellivslängd. ATP-systemet förvaltar en avsevärd förmögenhet. De samlade tillgångarna uppgår till närmare 300 miljarder kronor. Det är långt mer än vad den svenska börsen förvaltar. Avkastningen på kapitalet har en stor betydelse för AP-systemet som helhet. En ökad avkastning på 1 76 under perioden fram till 1995 inbringar mer till ATP-systemet som helhet än ett helt års ATP-avgift. Därför är det av största vikt att en hög avkastning kan upprätthållas för att undvika avgiftshöjningar. I propositionen, som utskottets majoritet helt ställt sig bakom, men där centern har ett antal invändningar, föreslår regeringen en rad ändringar av placeringsreglerna för AP-fonderna. Syftet är att öka avkastningen. Centern är i princip positiv till att AP-fondernas placeringar skall ge bästa möjliga avkastning. Det är viktigt, inte minst för att hålla ATP-avgiften på en så låg nivå som möjligt. Men placeringarna av fondernas kapital måste ske på ett sådant sätt att det inte leder till oönskade effekter på andra områden. Det är därför som vi bl.a. tagit upp frågan om den geografiska fördelningen av fondernas kapitalplacering. I propositionen aviseras tanken på en femte fond. Dessa tankegångar avvisar vi från centern. Och vi gör det gemensamt med folkpartiet och moderaterna i en reservation. I dag finns det, som det har sagts tidigare i debatten, redan flera större aktörer med rätt att investera i aktier. Löntagarfonderna räknar jag då in bland dem. Tillsammans med en femte AP-fond skulle AP-fondssystemet inom en snar framtid kunna kontrollera en stor del av börsvärdet. Det vore fel. Från centerns sida anser vi att näringslivet i större utsträckning skall baseras på enskilt ägande. Institutionellt ägande i privat eller offentlig regi inverkar negativt på effektiviteten i ekonomin. Ytterligare en fond skulle förstärka det institutionella ägandet. Det är mot den här bakgrunden som vi inte kan acceptera en ytterligare storplacerare på börsen i form av en femte fond, om inte löntagarfonderna samtidigt avvecklas. Centern accepterar AP-fondernas rätt till förvärv av fast egendom. Det kan bli ett värdefullt komplement till redan nu tillåtna placeringar. I det sammanhanget vill vi betona att AP-fonderna inte använder sina placeringar i fastigheter så att det uppstår allvarliga koncentrationseffekter. Det har vi redan nog av i det här landet. Riktmärket för placeringarna måste vara en balanserad geografisk fördelning. Fjärde AP-fondens begäran att få utöka utlandsplaceringarna från nuvarande 1 9 till 2 960 tycker vi i centern borde tillstyrkas. Jag förstår inte riktigt regeringens och socialdemokraternas ståndpunkt i den här frågan. Argumenten för att motsätta sig en höjning förefaller mycket bräckliga. Målet med AP-fondens placeringspolitik måste vara att erhålla en god och säker avkastning på pensionssparandet till minsta möjliga risk. Och ett sätt att åstadkomma det är att sprida aktieplaceringarna till flera länder. På det sättet kan en betydande riskminimering åstadkommas. Fru talman! Avslutningsvis några ord om löntagarfonderna. Centern är motståndare till kollektiva löntagarfonder. Därför har vi föreslagit att löntagarfonderna skall avvecklas. Argumenten för det är välkända och jag har ingen anledning att nu, på höstsessionens sista arbetsdag, upprepa dessa. Därför yrkar jag bara, kort och gott, avslag på alla de förslag som gäller löntagarfondernas möjligheter att placera medel i kommanditbolag, köpoch säljoptioner samt i andra värdepapper. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till de reservationer som centerns ledamöter i näringsutskottet har undertecknat.